Herr talman! Klockan närmar sig det magiska tolvstrecket. Men ännu har vi några minuter kvar. Jag vill börja med att säga att när man lyssnar till folkpartiregeringens talesman här i kväll, herr Wästberg, så gör man reflexionen, att vad hade folkpartiregeringen varit utan alla de olika initiativ på det datapolitiska området som tagits av de övriga partierna. När underlåtenhetssynder i propositionen påtalas från olika håll, hänvisar Olle Wästberg till att olika utredningar arbetar på dataområdet. Dessa utredningar skall då klara upp det som folkpartiregeringen inte förmådde prestera i sin proposition. Vi kan konstatera att en av de mest förekommande hänvisningarna gäller utredningen om datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Den utredningen, som är mycket viktig, tillkom efter det att socialdemokratiska motioner väckts i frågan och bifallits av riksdagen. Likadant förhåller det sig med den utredning som arbetar med frågan om datateknikens effekter på det svenska näringslivets utveckling och på strukturomvandlingen. Vidare har vi datadelegationen, som helt plötsligt fått en huvudroll i det folkpartistiska försvaret för varför man inte har tagit upp de frågor som man borde ha tagit upp i datapropositionen. Datadelegationen skall nu klara av allt det som folkpartiregeringen försummat i propositionen. Det förtjänar då att påpekas att delegationen, som finansutskottet enhälligt ställer sig bakom, är föreslagen i en socialdemokratisk motion till utskottet inför propositionens behandling. Vi talar visserligen där om dataråd, men arbetsuppgifterna är klart redovisade, och de ligger helt i linje med vad vi från socialdemokratiskt håll ansåg att datadelegationen skulle syssla med. Nu sägs det här att skillnaderna i uppfattning på den här punkten inte var så stora. Det var bara det att folkpartiregeringen ville tillsätta delegationen litet senare. Det stämmer inte riktigt, för faktum kvarstår att man sade nej när diskussionen togs upp vid behandlingen av propositionen.

Vi behöver förvisso den debatten, eftersom datafrågorna är så viktiga att de bör uppmärksammas av allmänheten. Låt mig sedan säga att folkpartiregeringens proposition om riktlinjer för ADB i statsförvaltningen har mött kärv kritik i finansutskottet. Många sidor text men få väsentliga förslag — så skulle man kunna sammanfatta utskottets uppfattning om propositionen. Jag vill gärna instämma i det omdömet. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte ju på sin tid den s.k. datasamordningskommittén för att bl.a. tillmötesgå riksdagens krav på ett ökat inflytande och en ökad överblick över datafrågorna. Men när folkpartiregeringen försöker följa upp kommitténs betänkande och därtill lägga sina egna funderingar måste man konstatera att propositionen förlorar sig i en sådan mängd detaljer att totaleffekten snarast skulle ha blivit en sämre överblick för riksdagen och framför allt mera byråkrati. Man får därför vara tacksam för att finansutskottet har röjt upp i detta augiasstall av hugskott och detaljbeslut, som propositionen utgör, och i stället koncentrerat sig på några viktiga områden när det gäller riksdagens inflytande över datapolitiken. För att försöka dölja hur tomhänt man egentligen har kommit till riksdagen i denna fråga, har folkpartiregeringen i sin mångordiga dataproposition ägnat sig åt en svepande kritik av tidigare genomförda datasystem inom statsförvaltningen. Några försök att bygga under den kritiken har man dock inte gjort. Kritiken är, enligt vår uppfattning, på de flesta pur:kter oberättigad eller klart missvisande. Man skall naturligtvis komma ihåg att felinvesteringar i viss utsträckning är ofrånkomliga inom ett nytt och snabbt expanderande område som datatekniken. Misstag har självfallet också gjorts — ingen förnekar detta. Statsförvaltningen har dock varit något av en pionjär på dataområdet, och ingen kan förneka de rationaliseringseffekter som härigenom totalt sett har uppnåtts, till nytta för skattebetalarna och till stöd för reformpolitiken. Vi skall också komma ihåg att när det gäller de politiska besluten om de statliga datasystemen har partierna i allt väsentligt stått eniga. Folkpartiet har här inte utgjort något undantag i riksdagen, vilket man möjligen kan förledas att tro när man läser datapropositionen. Det grundläggande felet som folkpartiregeringen gör i datapropositionen — och detta kan man rimligen inte ha varit omedveten om — är att den kritiserar de datasystem som byggdes upp på 1960-talet med 1970-talets perspektiv på den datatekniska utvecklingen. På den tiden existerade varken det datatekniska kunnande och de priser på datamaskinerna som vi nu har. Det innebär inte att vi på socialdemokratiskt håll har någon annan uppfattning än folkpartiregeringen när det nu i datapropositionen förordas att större hänsyn skall tas till möjligheterna att använda en decentraliserad och användaranknuten systemstruktur. Detta är en självklarhet. Att vi nu alla är beredda att i framtiden satsa mera på decentraliserade datasystem är alltså inte ett bevis på att man förde en felaktig datapolitik på 1960-talet och i början av 1970-talet beträffande datasystemens utformning. Det nya är att vi först nu börjar få fram en datateknik till de någorlunda vettiga priser som är nödvändiga för att vi skall kunna öka decentraliseringsgraden i datasystemen. Skiljelinjerna mellan 1960 och 1980-talets politik när det gäller datasystemens uppbyggnad är alltså inte i första hand resultatet av olika datapolitiska uppfattningar beträffande centralisering och decentralisering. Skillnaderna beror framför allt på att den datatekniska utvecklingen nu ger oss helt andra möjligheter att slösa med datakraften än tidigare. Det innebär ökade möjligheter till decentralisering utan att man för den skull slösar med skattebetalarnas pengar. Jag har velat säga det här, herr talman, därför att det i debatten har förekommit uttalanden där man vill hävda att det går klara skiljelinjer mellan hur datatekniken byggdes upp under den socialdemokratiska tiden och vart man syftar i det här läget. Det beror alltså inte på i botten skiljaktiga politiska uppfattningar — vi har varit ganska eniga när det gäller systemstruktur och liknande här i riksdagen och i andra sammanhang — utan det beror på att allteftersom den tekniska utvecklingen går vidare har vi helt andra möjligheter att åstadkomma den decentralisering av datasystemen som vi alla hela tiden har strävat efter. Jag tror det är viktigt att få detta fört till kammarens protokoll, eftersom det möjligen varit en del missförstånd på den här punkten. Herr talman! Klockan är en kvart i tolv. Jag vill inte starta någon ytterligare polemik, även om det har framkommit en hel del synpunkter, utan jag ber bara att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En av fördelarna med datatekniken är att den sägs leda till snabbhet och tidsvinst i ordbehandlingen. Därmed inte sagt att det alltid gäller debatter i ämnet. Jag skall bara kort säga till Lennart Pettersson, som ger en subjektiv sammanfattning av finansutskottets betänkande och därefter instämmer i sin egen sammanfattning, att jag inte riktigt delar hans uppfattning om betänkandet. Om en proposition avstår från att behandla vissa frågor därför att de är under utredning är det i sig ingen underlåtenhetssynd utan bara ett tecken på att man har valt att behandla just de frågor som inte är under utredning. Det blir litet komiskt om riksdagen ägnar dag efter dag åt att käfta om vilka det är som fått igenom sina förslag — när alla ändå säger sig vara nöjda med det betänkande som föreligger. En av fördelarna med den här situationen, där vi inte har en regering som kontrollerar en automatisk majoritet, är att vi alla tvingas lyssna litet extra på varandra. Det höjer kvaliteten i betänkandena. I det här fallet har regeringen all anledning att vara nöjd med det som skett, även om det på marginella punkter inneburit tidsförskjutningar i t.ex. tillsättandet av en datadelegation.
Herr talman! Att vid den här tiden göra samma breda exposé över det i och för sig intressanta ADB-området som en del andra talare har gjort skulle möjligen inte helt tillfredsställa kammarens ledamöter. Låt mig bara säga detta: Människor har känt en berättigad oro inför de stora centrala systemen på ADB-området. De har känt en berättigad oro inför inte minst de stora statliga centrala personregister som har skapats utan att vi politiker har haft rimliga möjligheter att kontrollera tillväxten på det området. Vi har alltså inte kunnat ge dem något svar på den kritik som de med fog har kunnat rikta mot en del av utvecklingen på det här området. Nu har vi genom utskottets initiativ, efter bl.a. moderatmotioner, fått ett system som ger oss politiker reella möjligheter att styra den statliga ADB-verksamheten. Det är glädjande att utskottet i det avseendet är enigt.

Vad vi nu står i begrepp att fatta beslut om innebär, herr talman, utan tvivel ett framsteg för politikernas inflytande över detta viktiga område och för den personliga integriteten. Det har nämnts att kvällens beslut i detta ärende inte i första hand är ett resultat av propositionens förslag. Så är det tyvärr. Jag kan inte gratulera budgetoch ekonomiministern till hans proposition på detta område. Däremot vill jag gratulera honom till den vinst i riksdagens konstlotteri som jag har noterat att han har gjort i dag.
Herr talman! Det finns tillfällen — som t.ex. detta, några minuter före midnatt, då vi är medvetna om riksdagens starka önskan för att inte säga behov av att avsluta behandlingen av detta ärende före midnatt — när man skulle önska att det vore möjligt att tillföra kammarens protokoll ett inlägg utan att behöva läsa upp det. Nu är det inte möjligt vare sig för mig eller för andra. Därför skall jag inte säga mera. Jag avstår från att kommentera de mera polemiska inläggen i motioner och anföranden här i kammaren och noterar bara, att utskottet i allt väsentligt instämmer i det som anförs i propositionen och gång på gång talar om den betydande samstämmigheten. Vi återkommer med flera förslag byggda på propositionens och utskottsbetänkandets huvudprinciper, och då hoppas jag att vi får tillfälle till en mera ingående debatt om de viktiga datafrågorna.

Herr talman! Gymnasieskolan står f. n. inför en rad problem på grund av att årskullarna 16-åringar ökar kraftigt samtidigt som en allt större andel av ungdomarna önskar gymnasieskolutbildning. Budgetpropositionens förslag beträffande gymnasieskolan ansåg vi socialdemokrater vara helt otillräckliga. Det gällde både antalet platser till gymnasieskolan och nya grepp för att öka utbildningskapaciteten och förändra innehållet. En omfattande socialdemokratisk partimotion om gymnasieskolan utarbetades således. Vi krävde flera gymnasieplatser, en bättre planering av kortkurserna, ökat regionalt ansvar för gymnasieskolans organisation och särskilda medel för att förbättra arbetssituationen i gymnasieskolan för de elever som har särskilda problem. Vi presenterade också vissa annorlunda grepp för att öka framför allt yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan genom ett utvidgat samarbete med arbetslivet. Regeringen tog tydligen till sig en del av vår kritik. Under våren har det droppat förslag från regeringen, som har inneburit att våra motionsyrkanden till stor del har bifallits innan de ens behandlats här i riksdagen. Att det här förfaringsättet förrycker riksdagens beslutsprocess är illa, men ännu värre är att det beträffande gymnasieskolans dimensionering försätter de lokala skolmyndigheterna i en mycket besvärlig planeringssituation. I ett läge då ungdomskullarna ökar så kraftigt bör regeringen försöka öka planeringstiden. I stället gör nuvarande regering tvärtom. Regeringens handlande kommer då att leda till att många ungdomar till hösten avvisas från gymnasieskolan och att kvaliteten på utbildningarna riskeras. Angående dimensioneringen av gymnasieskolan vill jag lyfta fram ett principiellt viktigt ställningstagande som utskottet gör i anledning av den socialdemokratiska partimotionen. fr.o.m. budgetåret 1980/81 bör plane ringen inriktas på att antalet utbildningsplatser skall vara minst 100 96 av årskullen 16-åringar, säger utskottet. Därutöver kan såsom inför kommande budgetår ramen ökas av arbetsmarknadsskäl. I detta sammanhang må sägas att den moderata reservationen på denna punkt i vad gäller medelstilldelningen är synnerligen underlig. Från moderat håll vill man inte ta kostnaderna för den ökade gymnasiedimensioneringen på skolanslaget utan hänvisar till anslag över arbetsmarknadshuvudtiteln. Detta leder lätt tankarna till det synsätt som ibland framförs i debatten om gymnasieskolan, nämligen att den skall vara en plats där ungdomar skall förvaras till dess de kan få ett jobb. Från socialdemokratiskt håll ser vi inte på gymnasieskolutbildning på detta sätt. En rejäl utbildning utöver grundskolan är positiv för alla ungdomar. En god yrkesutbildning leder dessutom säkrast till en fast förankring på arbetsmarknaden för den unge. Det är oacceptabelt om gymnasieutbildning får en utformning som ger sken av terapi eller som egentligen inte alls är utbildning utan enbart ett sätt för företagen att tillgodogöra sig billig arbetskraft. Enligt vår mening måste olika grepp tas för att få till stånd ett bättre samspel mellan skola och arbetsliv. Det kan ske inom ramen för kortkurserna genom att där praktisera varvning av studier i skolan och utbildning på en arbetsplats. Det bör då eftersträvas att göra dessa kurser påbyggbara. Bl. a. av det skälet hävdar vi att utbudet av korta kurser bör ingå som en del av det fasta utbildningsutbudet i gymnasieskolan. Vi har vidare föreslagit att skolan skall köpa utbildningskapacitet hos företagen, dvs. såväl lokaler och utrustning som personal, att utnyttjas i elevernas utbildning. Inbyggd utbildning, företagsskolor och lärlingsutbildning är andra former som kan användas. Enligt vår uppfattning är det dock helt nödvändigt att det klart framgår att skolan har huvudansvaret för eleverna också när de finns i sådana utbildningsformer. Vi är glada över att det socialdemokratiska förslaget om en förändrad lärlingsutbildning har vunnit utskottets gehör. Vi accepterar däremot inte att öka statsbidraget till företagsskolor och inbyggd utbildning utan att man med dessa ökade statsutgifter på något vis garanterar att antalet utbildningsplatser ökar. Den verkstadstekniska linjen har stora rekryteringsproblem. Det brukar vara så här i riksdagen och också i gymnasiedebatten i övriga sammanhangatt intresset för teknisk och naturvetenskaplig utbildning är mycket stort. Vi beklagar därför att den borgerliga majoriteten när det gäller den yrkesinriktade delen av den tekniska utbildningen, såsom verkstadsteknisk utbildning, lämnar denna fråga nära nog med en axelryckning. I gymnasieskolan finns många elever som behöver extra stöd och hjälp. Regeringens ovilja att fortsätta att bevilja medel för särskilda åtgärder på gymnasieskolområdet är därför uppseendeväckande. Oviljan grundas dessutom på ett sakunderlag som inte har något med dagens situation ute i gymnasieskolorna att göra. Detta har också utskottets majoritet insett och försöker inte dölja att regeringen lämnat missvisande uppgifter i budgetpropositionen. Likväl är den borgerliga majoriteten inte beredd att låta de tidigare medlen till särskilda insatser i gymnasieskolan fortsätta att utgå. Vi socialdemokrater anser det orättfärdigt att de elever som behöver särskilt stöd skall undandras detta. De s.k. SÅS-medlen har exempelvis tidigare gått till förstärkt undervisning i svenska för elever på de yrkesinriktade linjerna. Socialdemokraterna anser att sådan förstärkning av undervisningen behövs också fortsättningsvis liksom särskilda insatser för socialt utslagna ungdomar. Bidraget bör alltså fortsätta att utgå och ökas till 5 milj.kr. Jag inledde med att säga att gymnasieskolan inte bara står inför en lång rad kortsiktiga problem utan också har behov av förändringar av mer långsiktig karaktär. Det senare är en uppgift för den sittande gymnasieutredningen. Det är därför synnerligen olyckligt att denna utredning nu återigen under ett halvt års tid tvingas vänta på tilläggsdirektiv från den nuvarande regeringen liksom man tidigare fick göra när det gällde trepartiregeringen. Gymnasieskolans framtida uppgifter, dess mål, struktur och organisation, är så viktiga att utredningens arbete nu måste få komma i gång på allvar. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservationerna 1,2, 5,6, 7, Il och 13:

Herr talman! Det är två problem som f. n. måste vara utgångspunkter för planeringen på gymnasieskolans område; det är den s.k. 16-årspuckeln och svårigheterna för ungdomen på arbetsmarknaden. Det är en besvärlig planering med hänsyn till båda problemen, men dessa besvärligheter måste angripas och angripas med alla de medel som står till buds. Utskottet säger att den ekonomiska satsning som måste till är blygsam mot de skador som åsamkas samhälle och individer när stora grupper av ungdomar tvingas gå sysslolösa under särskilt känsliga år. I likhet med Lena Hjelm-Wallén måste jag konstatera att regeringen i budgetpropositionen i januari räknar med en kapacitet inom den s.k. stora ramen av utbildningsplatser motsvarande 97 96 av antalet 16-åringar. I mars är regeringen de facto beredd att räkna med att det finns behov av platser för minst 100 96 av årskullen. Det är svårt för mig att konstatera om det har varit hänsynen till de ekonomiska svårigheterna i januari som gjorde att regeringen då tvekade. Men i varje fall har utskottet, som också Lena Hjelm-Wallén pekat på, ansett att målsättningen inför 1980/81 måste vara minst 100 96 och att detta bör vara utgångspunkten för planeringen redan nu. Kanske man vågar uttrycka den förhoppningen att detta uttalande av utskottet skall bidra till att utjämna arbetsbelastningen inte bara i kanslihuset utan också i riksdagen. För att möta de ökade anspråken är det emellertid nödvändigt att effektivt utnyttja de resurser som står till förfogande, och jag konstaterar att detta i år präglar utskottets betänkande i högre grad än förut. Från centerns sida menar viatt detta tänkande måste slå igenom överallt men att det inte har fått göra så från majoritetens sida. Vi har reserverat oss för ett särskilt bidrag för att stimulera till ett bättre utnyttjande av lokaler för studievägar inom industri och hantverk genom en försöksverksamhet med saxad schemaläggning. Här gäller det särskilt dyra lokaler och utrustning. SÖ har menat att det finns en möjlighet att effektivisera denna verksamhet genom att staten går in med ett extra bidrag för att användas för extrakostnader för t.ex. uppsättning, städningsoch vaktmästararbeten. Det tycker nu inte utskottet. Detta menar i stället såvitt jag förstår att det ligger i kommunernas eget intresse att åstadkomma ett skiftesvis utnyttjande och att problemet framför allt måste lösas schematekniskt. Det skall inte bestridas att det är ett schematekniskt problem och att kommunerna också har intresse av detta. Men som jag ser saken ligger det lika mycket i statens intresse att få ner kostnaderna för dyrbar utrustning och att den dyrbara materielen användes så effektivt som möjligt. Jag vill i detta sammanhang konstatera att det också gäller att övervinna andra hinder. Det vet den som haft att kämpa för att få utnyttja skolans lokaler och utrustning och därvid mött hårdnackat motstånd. Ett bidrag skulle vara rätt använda pengar. Det kan inte, som utskottet säger, vara riktigt att det måste uppstå en tungrodd administration. En administration går att förenkla. Vi skall ju minska på krånglet — eller hur? Såsom Lena Hjelm-Wallén konstaterar har utskottet gått in för en ny administration av bidragen till lärlingsutbildningen hos hantverkare. Begränsningen i antalet bidragsrum har därvid tagits bort. Det visar enligt min mening att det är möjligt att åstadkomma en enklare administration, men ännu viktigare är att man därigenom från samtliga håll erkänner vikten av denna utbildning. Hantverksyrkena är en tillgång, som börjar få allt större betydelse och har börjat erkännas av allt flera. Man har börjat förstå att det är nödvändigt att ta avstånd från slit-och-släng-mentaliteten, och kraven på resurshushållning för på nytt fram kraven på kvalitet. Det gäller också att bevara hantverkstraditionen, det mänskliga kunnandet, och det gäller den resurs som utbildning hos hantverksmästare ger. Det finns också ett behov hos många ungdomar att få denna utbildning — inte bara ett behov hos hantverkarna av lärlingar. Det är därför vi måste se till att det för hantverket skapas möjligheter att ta emot sådana lärlingar. De bidrag som nu utgår uppgår till 56 öre per timme om man räknar med en normalarbetstid om 1 600 årstimmar. Årets uppräkning enligt budgetpropositionen och utskottsförslaget ligger på upp till 93 öre. Därför är det enligt vår mening nödvändigt att göra en uppräkning till rimlig nivå. En sådan uppräkning kan lämpligen göras i samband med att administrationen enligt utskottets förslag skall överflyttas till kommunerna. Vi har fått moderaterna med på reservationen i detta avseende. Däremot konstaterar jag att socialdemokraterna och folkpartisterna har en annan uppfattning. Det framgick nu senast av Lena Hjelm-Walléns anförande. Sedan föreslår vi att anslaget till Riksförbundet Hem och Skola uppräknas med 500 000 kr. Det anslag som utgår nu är blygsamt, inte minst i förhållande till det faktum att vi alla erkänner nödvändigheten av ett aktivt föräldraintresse för skolan och skolans problem. Men utskottet har inte råd. Man tycker att det räcker med den uppmuntran som nu ges. Vi reservanter däremot menar att det gäller att ta till vara resurserna i det här fallet — nämligen det intresse som visas — och att det är nödvändigt att ge organisationen möjlighet att arbeta på ett annat och effektivare sätt än nu för att nå nya grupper föräldrar — föräldrar som man inte nått. Men för det behövs ytterligare medel. Slutligen, herr talman, begär vi i reservationen 4 att gymnasieutredningen skall få i uppdrag att anordna försöksverksamhet med varvad utbildning och praktik. Utskottet menar att gymnasieutredningen har den möjligheten. Ja, det kan tänkas. Men vad vi gör i reservationen är att hänvisa till möjligheten att i denna försöksverksamhet pröva även ett treterminssystem i stället för det tvåterminssystem som vi har. Jag har inte kunnat läsa ut ur direktiven att man bett att få den möjligheten prövad. Jag har heller inte hört någonting om att utredningen skulle planera något sådant. Men vi menar att detta måste prövas — inte bara därför att ungdomarna bör få möjlighet att varva praktik och läsning utan också därför att man på det sättet möjligen skulle kunna få vissa lättnader när det gäller lokaloch utrustningsplanering. Vi menar att försök bör göras för att man skall kunna se vad som går att åstadkomma. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 8 och 9 och följdreservationerna 12 och 14 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill något kommentera det som Gösta Karlsson anförde om varvning av utbildning och praktik. Det här centerkravet är något underligt, och jag tror det bygger på en betydande okunnighet både om den försöksverksamhet som vi har ute i landet, som SÖ och regeringen har beviljat, och om vad som står i gymnasieutredningens direktiv. Gymnasieutredningen har just i uppgift att utarbeta förslag om varvad utbildning och praktik. Den har dessutom i sina direktiv direkt inskrivet att försöksverksamhet skall få bedrivas. Detta framgår mycket klart om man läser direktiven, som den socialdemokratiska regeringen utfärdade 1976. Jag tycker alltså att centern borde ta reda på litet mer av verkligheten. Därigenom skulle man inse att reservationen är helt onödig. Jag skulle vilja rekommendera centerns representant i gymnasieutredningen att där ta initiativ till försöksverksamhet på det här området. Jag kan lova att vi socialdemokrater i utredningen kommer att bemöta de initiativen på ett positivt sätt, eftersom vi också är mycket intresserade av att få till stånd varvning av utbildning och praktik.
Herr talman! Jag tackar Lena Hjelm-Wallén för instämmandet i syftet bakom vårt krav. Vad jag ville uppmärksamma henne på var emellertid att det gällde den form av varvad utbildning som avses ingå i ett treterminssystem.

Jag har i varje fall inte fått något tecken som tyder på att man beslutat sätta i gång någon treterminsverksamhet. Att det finns möjlighet för en utredning att tänka själv, bestrider jag inte. En annan sak är att det enligt min uppfattning behövs en meningsyttring för att få i gång detta arbete. Jag tror att det är viktigt att detta sker i form av tilläggsdirektiv för att understryka värdet av det som vi här varit inne på. I övrigt har jag ingen anledning att tro att centerns representant i gymnasieutredningen skulle tveka att ställa förslag i denna riktning.
Herr talman! Det blir något av ett spel för galleriet att be regeringen ge en utredning ett uppdrag, som redan är inskrivet i dess direktiv. Dessutom har det parti som framför detta krav en representant i utredningen.
Herr talman! Jag kan inte avgöra vem som bedriver ett spel för galleriet. Meningen är att försöka få ett auktoritativt uttalande för att för utredningen peka på vikten av den aktuella formen av verksamhet. Jag vill också upprepa vad jag sade i min föregående replik: Det finns inte något hinder för utredningen att sätta i gång med en försöksverksamhet men det tycks vara nödvändigt att peka på vikten av detta.

Herr talman! Som framgår av förevarande utskottsbetänkande har regeringen med anledning av den situation som råder för ungdomar på arbetsmarknaden beslutat att öka antalet studieplatser på gymnasieskolan med 10 000 under förutsättning att riksdagen beviljar erforderliga medel härför. Vi moderater anser att regeringen gör en riktig satsning, eftersom utbildning enligt vår mening är det bästa medlet för att hjälpa ungdomar att få ett meningsfullt arbete. Vi biträder därför förslaget om att det tillskapas ytterligare årselevplatser på gymnasieskolan. Förslaget medför dock en kostnadsökning med 100 milj.kr. Eftersom det här är fråga om en åtgärd som har en direkt anknytning till förhållandena på arbetsmarknaden, anser vi det rimligt att kostnaderna för utökningen får bestridas av medel för arbetsmarknadsdepartementets verksamhet. Genom utbildningsdepartementets satsning kommer i motsvarande grad kostnaderna för kontant arbetslöshetsunderstöd, beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder att minska. Vi finner det därför naturligt att SÖ erhåller ersättning från arbetsmarknadsdepartementet för de kostnader som de 10000 intagningsplatserna kommer att innebära. Enligt vår mening finns det därför ingen anledning för riksdagen att anvisa de ytterligare 100 milj.kr. som utskottsmajoriteten föreslår. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 10 som fogats vid utbildningsutskottets betänkande 1978/79:40. Samtidigt, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 8.
Herr talman! Jag vill gärna fråga Birgitta Rydle om hon har noterat att utskottet gör ett principiellt ställningstagande i vad avser att höja planeringsnivån för gymnasieskolans dimensionering, nämligen upp till 100 96 av antalet 16-åringar. Innebär moderaternas ställningstagande att bara 97 96 av platserna skall betalas över skolanslaget och att resterande 3 96, i fråga om vilka man gjort ett principiellt ställningstagande i utbildningsutskottet, också fortsättningsvis skall betalas över arbetsmarknadsanslaget?
Herr talman! I detta fall är det fråga om en extraordinär åtgärd som sätts in för att lösa de problem som vi har under det här året. Jag tycker det vore konstigt om inte riksdagen då också skulle kunna besluta att överföra medel från ett departement till ett annat. Det är ju ändå samma ungdomar som det är fråga om, vare sig det gäller åtgärder på arbetsmarknadssidan eller på utbildningssidan, som i det här fallet.
Herr talman! Det kan tyckas göra detsamma vilket anslag som står för kostnaderna för det ökade antalet gymnasieskoleplatser, men moderaternas yrkande tycks bygga på synen att det enbart är av arbetsmarknadspolitiska skäl som man gör ökningen. Vi kan inte acceptera det. Vi menar att utbildningen i sig för ungdomar är viktig. Den har ett egenvärde. Den finns inte där bara av arbetsmarknadspolitiska skäl. Moderaternas synsätt är uppseendeväckande.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att det nu är fråga om extraordinära åtgärder för kommande år. Vad som kommer att hända i fortsättningen finns ju anledning att återkomma till vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Debatten om ett ökat antal platser på gymnasieskolan har både i utskottsbetänkandet och i debatten här i kammaren till stor del handlat om ungdomsarbetslösheten och situationen på arbetsmarknaden. Jag skall också ta upp diskussionen om ungdomsarbetslösheten, men ur andra synvinklar än de föregående talarna har gjort. I januari 1979 var 47 000 unga människor registrerade som arbetslösa. Många var verksamma genom kortvariga beredskapsjobb eller utbildningar. Totalt är 110 700 ungdomar under 25 år ställda utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns en klar tendens till ökande undersysselsättning för ungdom i varaktiga arbeten. Denna tendens kan också konstateras för en lång tid tillbaka. Denna utbredda ungdomsarbetslöshet är utomordentligt allvarlig. Den skapar destruktivitet och social utslagning. Den fortsätter och förstärker den utslagning som man har i skolan. Den sorterar ut människor redan i unga år till arbetsmarknadens s.k. B och C-lag. Den används som spjutspets mot lagar som syftar till anställningstrygghet. Den skapar också misstro mot framtiden i den generation som inom kort skall ta över en stor del av ansvaret. De borgerliga regeringarnas åtgärder har inte lett till några egentliga förbättringar. Regeringen vägrar hårdnackat att se de strukturella förändringarna som främsta orsak till ungdomsarbetslösheten. Regeringen föredrar att se arbetslösheten som en tillfällig företeelse, och man rättar åtgärderna efter detta trots att det i själva verket fordras en långsiktigt planerad politik för att öka antalet arbetstillfällen i landet. De åtgärder som vidtagits har inte haft till syfte att skapa varaktiga jobb. Det finns skäl att vidta speciella åtgärder för att stärka de unga människornas ställning på arbetsmarknaden. Det är absolut nödvändigt att ett åtgärdsprogram görs upp med långsiktig planering för att skaffa fler jobb. Det innebär att samhället måste gå in och skapa arbeten inom nya industrigrenar efter de behov som gagnar den samhälleliga utvecklingen. Exempel på sådana grenar är utbyggande av kollektivtrafiken, ökat bostadsbyggande och satsningar på byggande av barnstugor och fritidshem. Med ett program på bl.a. dessa grunder är det möjligt att skapa arbeten också på andra områden. På utbildningens område måste självfallet åtgärder vidtas för att möjliggöra en varvning av utbildning och praktik. Den undfallenhet som präglar regeringens handlande i den här frågan måste utbytas mot krav på näringslivet för att på så sätt tvinga fram praktikjobb. Det kan bl.a. ske genom att man lagstiftningsvägen tvingar företagen att ställa praktikplatser till förfogande för arbetsförmedling och skolor. En ofta förekommande anledning till att ungdomarna har speciellt svårt att få jobb är företagens krav på dels arbetslivserfarenhet, dels praktik. Jag tycker att vi borde vända på det hela: De som ställer dessa krav bör i stället åläggas att ställa praktikplatser till förfogande. En mycket stark pessimism kan spåras hos den studerande ungdomen när det gäller möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning. En del ungdomar söker sig till utbildning bara därför att det inte finns jobb att få. Många av dem som går på gymnasiet är skoltrötta och skulle hellre ta ett jobb om ett sådant fanns. Detta påvisas i en undersökning som Elevförbundet genomfört bland gymnasieelever. Ur denna aspekt är det mycket angeläget att en varvning av utbildning och praktik kommer till stånd. En ökning av antalet platser i den yrkesinriktade gymnasieskolan behövs. Vid den senaste intagningen till dessa kurser visade det sig att tusentals ungdomar ställdes utanför, trots att arbetsmarknaden i sig är i stort behov av yrkesutbildade människor. Detta gäller framför allt inom vårdsektorn. Den nuvarande arbetssituationen för de vårdarbetande är under all kritik, vilket framgått inte minst av gårdagens debatt här i kammaren. Enda sättet att förbättra denna situation är att utbilda och anställa fler. Detta gäller förstås även inom andra områden. Ungdomsarbetslösheten kommer inte att försvinna om man inte utformar en politik, som på ett avgörande sätt möjliggör en ökning av antalet jobb. En sådan politik måste vara långsiktig. Enligt SÖ måste antalet gymnasieplatser ökas dels på grund av de ökande ungdomskullarna, dels på grund av den rådande arbetsmarknadssituationen. Under budgetåret 1977/78 uppgick det faktiska antalet intagningsplatser till drygt 100 000, vilket motsvarar ca 95 96 av antalet 16-åringar. Det är en stor differens mellan det beräknade antalet platser och det faktiskt anordnade antalet platser. Detta förhållande har sin grund i flera olika problem. I fråga om vårdlinjen, för att ta ett exempel, är det främst bristen på praktikplatser som gjort att antalet platser inte blivit vad man planerat. Detta visar också på behovet av en mer långsiktig planering. Regeringen lade för en tid sedan fram ett 18-punktsprogram för ungdomens sysselsättning. I programmet tar man inte itu med den nuvarande arbetslösheten. Man pekar på behovet av utbildning utan att ange var och hur det skall kunna skaffas arbete åt den arbetslösa ungdomen. Herr talman! Det går inte att utbilda bort arbetslösheten. För att råda bot på arbetslösheten behövs helt andra åtgärder, som bottnar i en långsiktig närings-, produktionsoch sysselsättningspolitik, som utgår från helt andra värderingar än vad man i nuvarande regering och samhällssystem är beredd att använda. Det går inte att utbilda bort arbetslösheten. Som det nu fungerar på många håll används skolan som en värmestuga för arbetslös ungdom. Det viktiga är att skaffa jobb och att ungdomar får en utbildning som leder till och garanterar jobb efter avslutad utbildning. Med det menar jag att det behövs långsiktig planering både när det gäller utbildning och när det gäller arbete. Den nuvarande brandkårspolitik som socialdemokraterna och olika borgerliga regeringar ägnat sig åt under många år leder bara till ytterst kortsiktiga förbättringar — roten till det onda har man inte fått upp med den typ av politik man fört och med den typ av åtgärder man vidtagit. Utbildning är bra, och sådan skall alla ungdomar ges möjlighet till. Men det räcker inte med att bara hänvisa till att man skall vidga utbildningen. Det avgörande för att ungdomar skall få jobb är att man tillskapar nya arbetstillfällen. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i olika motioner till årets riksdag fört fram dessa frågor. Bl. a. har vi krävt att antalet platser inom gymnasieskolan vidgas, och eftersom vårt motionskrav i denna del är tillgodosett har jag ingen anledning att yrka bifall till motionen 340. Slutligen vill jag säga något om anslaget till Hem och Skola. Vänsterpartiet kommunisterna kommer vid voteringen att stödja den reservation som yrkar på större anslag till Hem och Skola. Vi anser att den organisationen måste få större ekonomiska resurser, om intentionerna om ett vidgat samarbete mellan hem och skola skall kunna förverkligas.

Herr talman! Jag vill gärna erinra Linnea Hörlén om att förslaget om bidrag för att uppmuntra försöken med saxad schemaläggning kommer från skolöverstyrelsen. Jag sade redan i mitt första anförande att det är självklart att också schematekniska faktorer spelar in, men de ger inte sådana möjligheter som ett bidrag kan ge. Att vi har ont om pengar är ju Linnea Hörléns argument också när det gäller avstyrkandet av de andra centermotionerna. Ja, visst har vi ont om pengar, men man måste naturligtvis ta hänsyn till vilken nytta man får av pengarna, och jag tror att pengar som används för att göra det möjligt att utnyttja befintlig utrustning genom dubbelanvändning av lokaler är mycket väl använda pengar. På samma sätt tror jag att man skulle uppnå ökad kapacitet för lärlingsutbildning om man använde pengar till det ändamålet. Detta gäller naturligtvis också den verksamhet som Hem och Skola bedriver. Jag beklagar att folkpartiet inte har kunnat sluta upp kring dessa angelägna saker.

Herr talman! Linnea Hörlén sade inledningsvis att det är glädjande att full enighet råder om att för gymnasieskolans dimensionering öka planeringsnivån från 97 96 till 100 96 av årskullens 16-åringar. Ja, det är glädjande. Linnea Hörlén hade kunnat fortsätta och säga att det är glädjande att folkpartiet, centern och moderaterna har ändrat sin inställning och anslutit sig till den socialdemokratiska motionen. Vi tackar för det. Beträffande kortkurserna har vi en reservation som gäller en principfråga, nämligen att utbudet av kortkurser bör ingå i det vanliga utbildningsutbudet i gymnasieskolan med en miniminivå. Detta av två skäl: för det första för att markera att kortkursutbudet inte bara är ett arbetsmarknadspolitiskt medel utan främst skall ses som en flexibel form av gymnasieutbildning, som kan byggas på till en fullständig gymnasieutbildning. För det andra för att en i budgetpropositionen angiven miniminivå innebär goda planeringstider för de lokala kursanordnarna. Trots att det nu är tredje året i följd som vi debatterar detta vill inte den borgerliga majoriteten förstå den ursprungliga avsikten med kortkursutbudet. Det beklagar jag verkligen. Jag vill vidare nämna något om de s.k. SÅS-medlen. Jag vill göra det genom att läsa ett stycke ur ett brev som jag fått från en lärare. Hon säger bl.a.: ”Det räcker inte att ta in eleverna i gymnasieskolan det måste också finnas resurser att ta emot eleverna och ge dem en adekvat och meningsfull utbildning. Vi ser varje år på Polhemsgymnasiet hur många elever slås ut och slutar därför att skolan inte har resurser att hjälpa alla elever som behöver hjälp. Om man vill ge den typ av elever det här är frågan om en reell chans till utbildning räcker inte resurserna på långt när.” Hon tycker att våra fem miljoner i SÅS-medel är ett mycket bra initiativ. Jag noterar bara att utskottsmajoriteten inte vill ställa sig bakom det förslaget. Däremot anser man sig ha pengar när det gäller att ge ökat stöd till företagsskolor. Det innebär med säkerhet ökade statsutgifter, men man kan icke säga att det innebär en enda ny utbildningsplats.

Herr talman! Linnea Hörlén kopplar också ihop ungdomsarbetslöshet och utbildning. Hon beklagar att man behöver ha en balansgång mellan olika behov och att man måste prioritera och förklarar varför man måste hålla igen på bl.a. det här området. Men ingenting är ju så dyrt som arbetslöshet, både för den enskilde och för samhället i stort. Det resonemang som Linnea Hörlén för är ett typiskt kortsiktigt borgerligt resonemang. Det kan aldrig vara för dyrt att häva arbetslöshet och se till att människor, inte minst ungdomar, har jobb. Det heter att nu skall 100 96 av 16-åringarna få plats inom gymnasieskolan. Men de övriga då? 17 och 18-åringarna? Och vad kommer att hända med de ungdomar som slutar sin värnplikt i vår? Man har räknat ut att hälften av dem — och det är 10 000 ungdomar — kommer att sakna jobb när de muckar i vår. Det går, som jag sade i mitt förra inlägg, inte att utbilda bort arbetslöshet. Alla ungdomar skall ha möjlighet till utbildning, och sedan skall man ha jobb på den utbildningen. Men att, som tendensen är nu, använda utbildning som ett surrogat för arbete är fel. För att komma till rätta med de här problemen — speciellt för ungdomar, som vi diskuterar i dag — behövs det en långsiktig planering både när det gäller utbildning och när det gäller arbete och arbetstillfällen.

Herr talman! Jag vill gentemot Linnea Hörlén slå fast att vi har olika prioriteringar i fråga om angelägenheten av satsningar som samhället måste göra. Visst är det bra med förståelse för den verksamhet för att göra föräldrar intresserade för skolan och dess problem som Hem och Skola utövar, men det räcker inte med förståelse om man skall åtstadkomma någonting. Vad Riksförbundet Hem och Skola sysslar med är ju bl.a. framställning av materiel för klassmöten och övrig verksamhet för att aktivera föräldrarna. Vad beträffar försöksverksamheten med saxad schemaläggning vill jag fråga Linnea Hörlén, om hon inte har lagt märke till de problem som olika intressenter ställts inför när det gäller effektivt utnyttjande av befintliga lokaler för olika ändamål. Det är inte bara ett schematekniskt problem. Det finns också andra problem i sammanhanget. Ett bidrag skulle hjälpa till att klara upp den här situationen.
Herr talman! Angående de särskilda medlen för att hjälpa de svagare eleverna i gymnasieskolan säger Linnea Hörlén att hon vet att de mycket väl behövs. Hon har också godkänt vad vi sade i vår motion, nämligen att föredraganden har ett missvisande sakunderlag för sitt ställningstagande i propositionen. Jag tycker att det borde leda både Linnea Hörlén och övriga borgerliga ledamöter till att bifalla det socialdemokratiska motionsyrkandet. Så rakryggade borde riksdagsledamöter vara. Företagsskolorna och den inbyggda utbildningen fick redan förra året ökade bidrag, men det ledde inte till flera utbildningsplatser inom företagen. Företagens intresse för att ställa upp med utbildningsplatser är nämligen konjunkturbetonat. När de har nyrekryteringsproblem är det intressant att öka utbildningen, men när de inte behöver nyrekrytera vill de inte ställa upp. Det här är insatser som knappast görs av någon sorts välvilja mot skolan, utan beror av helt andra faktorer. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt, nämligen att det enda som förslaget om ökade bidrag till företagsskolor och inbyggd utbildning nu garanterar är ökade statsutgifter och ökade subventioner till företagen. Däremot garanterar det inte en enda ny utbildningsplats.

Herr talman! I motionen 936 har jag tillsammans med några andra moderater yrkat att statsbidraget till lärlingsutbildning skall höjas. Mot bakgrund av den omfattande ungdomsarbetslösheten är detta ett mycket angeläget krav. En sådan satsning skulle, enligt min mening, bidra till att öppna utbildningsmöjligheter för många ungdomar i yrken som i dag efterfrågar yrkeskunnig arbetskraft. Därmed torde anslagen till beredskapsåtgärder kunna minskas. Därför är det anmärkningsvärt att utskottet har behandlat motionen så lättvindigt som man gjort. Det förhåller sig onekligen på det sättet att hantverksyrkena har kommit i blickpunkten på senare tid. Typiska hantverksyrken — exempelvis skomakare och möbelrenoverare — tycks gå mot en renässans i takt med att, som Gösta Karlsson nyss uttryckte det, slit-och-släng-mentaliteten är på tillbakagång. Hantverksoch småindustriorganisationerna beräknar att ca 15 000 ungdomar skulle kunna få lärlingsutbildning, om staten ger erforderligt stöd, t.ex. på samma nivå som studiemedel utgår till studerande i gymnasieskolan. Utskottet nöjer sig dock med att konstatera att regeringen föreslagit att statsbidraget räknas upp med 65 96. Men denna höjning undviker utskottet att uttrycka i kronor och ören. Man kan undra varför. Det är nämligen på det sättet, herr talman, att den föreslagna höjningen sker på en mycket blygsam nivå, eftersom basbeloppen är så låga. Jag vill göra det påpekandet, precis som Gösta Karlsson gjorde i sitt inledningsanförande, att storleken på statsbidraget nu är 56 öre per timme. Med den föreslagna höjningen blir det 93 öre. Grundbidraget kommer - om man följer utskottsmajoritetens linje — att utgöra endast 3,5 96 av lärlingslönen inkl. sociala kostnader. 93 öre per timme skall jämföras med det förhållandet att en hantverksmästare som följer verkstadsavtalet måste betala en lärling 25 kronor och 23 öre per timme plus sociala avgifter! Om statsbidragets storlek ställs i relation till anslagen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder — t.ex. beredskapsarbeten för ungdomar — framstår blygsamheten i ännu mera öppen dager. När man i dag ger bidrag på 75 96 av kostnaderna inkl. sociala avgifter för beredskapsarbete upp till sex månader, för ungdomar mellan 16 och 20 år, är det ganska svårförståeligt att ett företag som ger ungdomar en treårig yrkesutbildning inte skall få åtminstone samma ersättning som företagen får, om de utan nämnvärda förpliktelser ger ungdomar sysselsättning genom tillfälligt beredskapsarbete. Fördelarna med lärlingsutbildning framför beredskapsarbete är, förutom själva utbildningsmomentet, att dylik utbildning normalt leder fram till en fast anställning. En starkare satsning på lärlingsutbildningen skulle dessutom kunna leda till gynnsamma resultat inom regionalpolitiken. För de ungdomar som önskar utbildning i stället för beredskapsarbete erbjuds en möjlighet att stanna kvar på hemorten, t.ex. inom småindustri och hantverk, i stället för att tvingas flytta till avlägset belägna orter. Missnöjet med den uteblivna satsningen återspeglas allt oftare i den pågående offentliga debatten. Men det förfaller som om regeringen och utskottsmajoriteten, inkl. Linnea Hörlén, har lyckats undgå de allt starkare reaktionerna mot den bristande initiativkraften på det här området. Den 9 april skrev exempelvis tidningen Expressen bl.a. följande i sin huvudledare: ”I det här fallet är det nämligen motiverat att kalkylera samhällsekonomiskt. Vad kostar det — inte enbart i pengar — att ungdomar som vill ha jobb inte kan få det? Och vad kommer det att kosta att halvsula ett par skor eller laga en gammal möbel när det inte längre finns mer än några få hantverkare kvar som klarar jobbet — och som kan välja och vraka bland kunderna? Detta är ett uppenbart fall för utbildningsministern. En blygsam insats kan ge stort resultat och t.o.m. bli en kulturgärning.” Några veckor senare tog Verner Helte, utbildningsexpert inom SHIO Familjeföretagen, upp samma problem under rubriken Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Verner Helte framhåller: ”Riksdagen måste snabbt besluta om kraftfulla och verksamma åtgärder för att förbättra utbildningsmöjligheterna inom hantverksyrkena och närliggande serviceyrken. Den ena utbildningsreformen efter den andra har genomförts under 1960 och 1970-talen till miljardkostnader, medan utbildningsformerna traditionell lärlingsutbildning och inbyggd utbildning i samverkan mellan skola och företag helt har försummats under två årtionden. Det är egentligen makabert att en utbildningssektor under riksdagens ansvar på detta sätt har undantagits från varje form av anpassning till penningvärdeförsämringen under 20 år.” Mot den här bakgrunden är det således märkligt att utskottsmajoriteten kan avfärda motionsyrkandena med några få allmänt hållna meningar. Det behöver som sagt inte innebära en ökad budgetbelastning när man kan finansiera en höjd ersättning genom minskningar av anslag till arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder. Rent allmänt sett, herr talman, borde vi föra en politik som leder till att kostnaderna för beredskapsarbeten och andra tillfälliga lösningar kan skäras ner. Jag ber därför att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen 8.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas en liten del av en motion som vi lämnat och som tar upp frågan om idrotten och idrottens betingelser i vårt land. Den kan i det här sammanhanget tyckas vara en liten fråga med tanke på den diskussion som förekommit tidigare, men jag vill ändå fästa uppmärksamheten på en liten sak i sammanhanget Vi har i vår motion bl.a. föreslagit utökad verksamhet vid det som kallas idrottsgymnasier. Vi har också föreslagit att man inleder en försöksverksamhet av sådan art på högskoleoch universitetsnivå. Beträffande idrottsgymnasierna kan vi registrera en viss framgång. Men jag tycker själv att det är en något blygsam ökning som kommer till stånd. Anledningen till att den är så blygsam är enligt vad utskottet säger att man vill invänta mer erfarenheter av verksamheten. Jag menar nog att vi vid det här laget har erfarenheter som är så positiva att de borde leda till att vi följer upp verksamheten. Det finns även erfarenheter från det internationella planet som tyder på att det är en riktig väg som vi slagit in på. Men jag nöjer mig ändå i dag med att registrera att det sker en utveckling i rätt riktning. Tyvärr tillstyrker inte utskottet vårt förslag när det gäller försöksverksamhet på universitetsnivå, och det är enligt min uppfattning mycket beklagligt. Det är för alla som har kontakt med idrottsrörelsen på ett eller annat sätt ett känt förhållande att det efter gymnasietiden uppstår ett formligt tomrum som är väldigt svårt att täppa till. För elitidrotten med de mycket stora krav som ställs på idrottsmän och idrottskvinnor är det nästan helt omöjligt att förena den verksamheten med reguljära studier eller f. ö. reguljär yrkesutövning på heltid. Detta innebär att idrottsungdomar efter gymnasietiden tvingas att välja väg, antingen fortsätta att idrotta eller att fortsätta sin yrkesutbildning. Och de val som då görs kan på litet sikt visa sig vara mycket olyckliga såväl för den enskilde idrottsmannen eller idrottskvinnan som för samhället i stort. Jag vill också när det gäller detta med universitetsoch högskolenivå peka på att det finns en mängd problem och att vårt land nästan är ett u-land när det gäller att lösa frågan om idrottsungdomars studieoch yrkesutbildningsmöjligheter. Och det är något förvånansvärt därför att vi lever i ett land som har ett mycket brett idrottsintresse. Samhället borde inte så att säga köra huvudet isanden och ducka för de problem som idrottsutövandet innebär för dem som ägnar sig åt det. Jag menar att det borde vara samhällets absoluta skyldighet att för de människor vars framgångar vi med mycket stor stolthet solar oss i glansen av när de sker också se till att, när deras idrottskarriär är slut, vi har skapat möjligheter för dem till ett fullvärdigt liv. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 1649.

Herr talman! I motionen 1978/79:921 som behandlas i detta betänkande aktualiserar jag tillsammans med några partikamrater de handikappade elevernas möjligheter att genomgå gymnasial utbildning i vanlig gymnasieskola. Målet för samhällets insatser för handikappade måste vara att göra deras livsmiljö så normal som möjligt. Samtidigt måste vi eftersträva att utforma samhället så, att åtgärder för handikappade normalt skall ingå i de tjänster som samhället erbjuder sina medborgare. Därför måste samhällets ansvar innebära att handikappade ges rätt att bli accepterade i samhället och i samhällets institutioner på sina egna villkor. Jag anser det självklart att man måste försöka normalisera de handikappades skolgång och så långt möjligt möjliggöra för dem att gå i vanlig gymnasieskola. Det som vi aktualiserat i motionen är det förhållandet att gymnasieskolan är en frivillig skola, och det föreligger därför ingen skyldighet för kommunerna att sätta in extra resurser för att hjälpa handikappade elever med deras speciella problem. Det kan behövas hjälp med transporter, personell assistens och tekniska hjälpmedel. Detta kan medföra svårigheter för enskilda elever och deras föräldrar, inte minst av ekonomisk art, eller att de hänvisas till riksgymnasium, vilket måste bli dyrare för samhället. Eftersom samhället eftersträvar att integrera undervisningen, så måste man ta konsekvenserna av detta och anpassa statsbidraget därefter. Utskottet finner syftet med motionen mycket vällovligt, med hänsyn till betydelsen av att handikappade elever kan integreras i den lokala gymnasieskolan och samtidigt bibehålla kontakten med hemmet i stället för att bli hänvisade till riksrekryterande gymnasieskola för handikappade elever. Det är ju precis vad vi motionärer också anser, och därför tycker jag att man hade kunnat tillstyrka motionen. Jag är besviken över att utskottet inte har velat göra det. Nu hänvisar man i stället till en utredning, integrationskommittén, som skall behandla dessa frågor. Jag beklagar att man från utskottets sida inte ville ta steget fullt ut i dag, men mot ett enigt utskott finner jag det lönlöst att ställa något yrkande om bifall till motionen, varför jag avstår från det. Men jag är självfallet beredd att återkomma om frågan inte får en positiv lösning.

Herr talman! Jag ber kammaren om tillgift för att jag tar tiden i anspråk ytterligare någon minut. Men Lena Hjelm-Wallén fällde några ord i ett replikskifte med Linnea Hörlén, som jag inte kan undvika att gå i svaromål på. Jag kunde inte gå in då, enligt gällande regler för debatten. Lena Hjelm-Wallén sade, om jag uppfattade det rätt, ungefär så här: Företagsutbildning ger inte en enda plats. Låt oss bara konstatera att Lena Hjelm-Wallén och jag har helt olika uppfattningar. För min del tror jag att det är möjligt att öka antalet utbildningsplatser genom att ta i anspråk den kapacitet som finns. Jag tror att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt att göra det med hänsyn till den knapphet på resurser som vi har i dag. Vi måste ta vara på kapaciteten där den finns och utnyttja den på bästa sätt. Det är mycken kapacitet i detta land som inte har utnyttjats under de tider vi har levat i och som vi med all sannolikhet får vänja oss vid att leva i. Låt mig också konstatera att intresse för företagsutbildning finns, inte bara hos de partier som har ställt sig bakom förslaget om de ökade statliga insatserna utan också från företagens och elevernas sida. Men en sådan utbildning får inte ske bara i företag som har den ekonomiska möjligheten att satsa på detta, utan den måste ske där den bedöms angelägen med hänsyn till samhällsekonomiska aspekter. Det är därför som det är nödvändigt att satsa också på företagsutbildning. Jag vill mot den bakgrunden fråga Lena Hjelm-Wallén hur detta går ihop med det yttrande i betänkandet som, om jag minns rätt, också Lena Hjelm-Wallén står bakom, nämligen att det är nödvändigt att köpa utbildningskapacitet i företagen. Jag tycker att det är bra att man hyr eller köper utbildningskapacitet där sådana möjligheter finns, och jag tror att vi måste hjälpas åt för att undanröja de administrativa och andra hinder som finns också här.

Herr talman! Oavsett om jag uttryckte mig otydligt eller om Gösta Karlsson lyssnade ouppmärksamt är det bra att jag nu får förtydliga mig på den här punkten. Vad jag sade var att ökade statsbidrag till företagsskolor inte garanterar en enda ny utbildningsplats, och det står jag definitivt för. Jag kan inte tänka mig att Gösta Karlsson kan motbevisa det påståendet. Förra året ökades bidraget till företagsskolorna, men detta har inte inneburit att verksamheten där har ökat — tvärtom. Jag har ett tidningsurklipp här där det står att läsa att man i Alfa-Laval i Lund säger att företaget just nu inte har behov av ytterligare personal, varför man vill lägga ner sin inbyggda utbildning. Däremot, säger man vidare, hyr man gärna ut utbildningskapacitet till skolan. Vi menar alltså att den här verksamheten måste ske i en ny modell. Och detta har vi motionerat om. Regeringen har också anslutit sig till den modellen, nämligen att skolan skall köpa utbildningskapacitet av företagen. Eleverna skall alltså under skolmyndigheternas ansvar få utbildning i företagen. Eftersom det i det här avseendet är risk för att det kan bli en viss sammanblandning med lärlingsutbildningen vill jag här också klargöra de synpunkter vi har framfört på denna i vår motion, som ett enhälligt utskott har ställt sig bakom. Vi menar att man måste göra någonting vettigt av lärlingsutbildningen. Man måste få in den i en ny organisation, så att man får den närmare knuten till skolans ansvar i övrigt. När detta väl är genomfört — vilket det blir, om riksdagen fattar beslut i enlighet med vad som framförs i betänkandet — bör lärlingsutbildningen ökas. Då har en bra modell skapats för den.
Herr talman! Jag konstaterar, liksom jag gjorde redan i mitt förra anförande, att Lena Hjelm-Wallén och jag är ense om det nödvändiga i att köpa vad vi båda kallar för utbildningskapacitet och om att detta är en riktig väg att gå. Vidare noterade jag att Lena Hjelm-Wallén bekräftade att hon mycket riktigt sagt att hon inte tror att höjda statsbidrag för företagsskolorna är någon garanti för att man skapar fler utbildningsplatser. Jag vill då konstatera att det går framåt. I fjolårets debatt i ett replikskifte med mig som gällde gymnasieskolan lät det mera kärvt från Lena Hjelm-Walléns sida. Ur protokollet från det tillfället citerar jag följande uttalande av Lena Hjelm-Wallén: ”Däremot är vår inställning till att öka utbildningen inom företagsskolorna och lärlingsutbildningen negativ.” Då var det alltså en negativ syn när det gällde att öka den här utbildningen. I år låter det bättre. Lena Hjelm-Wallén säger nu bara att hon inte är säker på att det finns garantier för att antalet utbildningsplatser ökar, och det är ju alltid glädjande när det går framåt. Hur det sedan är med lärlingsutbildningen vet jag inte. Det ger sig väl så småningom. Det beror på hur man från olika håll kommer att tolka anslutningen till förslaget att slopa antalet bidragsrum i samband med överflyttningen av administrationen till kommunerna. Jag hoppas att det går framåt också i det avseendet för Lena Hjelm-Wallén.
Herr talman! Sedan förra året har alltså det hänt att vi har motionerat om en ny modell av lärlingsutbildningen. Utskottet har ställt sig bakom denna. Vi ser gärna att lärlingsutbildningen ökar när den nya modellen kommer i tillämpning. Hur många platser som kan komma att finnas i företagsskolor vet man inte förrän efteråt, men av vad vi nu kan utläsa från förra årets verksamhet framgår att det inte innebar en ökning. en situation där företag inte behöver nyrekrytera personal är man inte särskilt intresserad av att driva utbildningsverksamhet. Då innebär ökade statsbidrag till denna verksamhet enbart att man ytterligare subvenationerar redan befintlig utbildningsverksamhet i företagen. Man skapar inte någon ny. Diskussionen just nu handlar om hur vi skall få fram flera utbildningsplatser på gymnasieskolenivå.

Herr talman! I samband med att riksdagen år 1975 fattade beslut om utbyggnad av barnomsorgen togs också ett beslut om ett nytt statsbidragssystem. Tack vare det beslutet har kommunerna fått större möjligheter att leva upp till vad beslutet innebär när det gäller barnomsorgen. En socialavgift för arbetsgivare skulle finansiera bidraget. Egenföretagarna undantogs då från denna skyldighet. Men det finns alltid ett samband mellan barnomsorgen och föräldrarnas förvärvsarbete, antingen de är anställda eller de är egna företagare. Därför har vi nu lagt fram ett förslag om skyldighet för egenföretagarna att erlägga avgift för finansiering av barnomsorgen.

I reservationen 2 har vi tillstyrkt förslaget i propositionen att ange tidpunkten till den 1 januari 1980. På denna punkt yrkar jag alltså bifall till den folkpartistiska reservationen 2.

Herr talman! Det är inte min avsikt att här ta upp någon djuplodande debatt om egenföretagarnas ekonomiska situation. Obestridligt är dock att de samlade effekterna av skatter och avgifter är mycket betungande för gruppen egenföretagare. Konsekvenserna av en ytterligare höjning av avgifterna borde enligt vår mening närmare studeras och analyseras innan en höjning beslutas. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 1. Om denna reservation skulle avslås av riksdagen kommer vi som undertecknat den att rösta för reservationen 2 beträffande tidpunkten för införande av avgiften.

Herr talman! Vi socialdemokrater har länge hävdat att också egenföretagarna skall erlägga en avgift till barnomsorgen. Detta med den enkla motiveringen att egenföretagare också har barn och anlitar samhällets barnomsorg. Folkpartiregeringen har nu i propositionen 202 lagt fram ett förslag om en sådan avgift. Det är bra att man nu anser att det, som det heter i propositionen, saknas bärande skäl för att de förvärvsinkomster som tillkommer andra än anställda skall vara undantagna från denna avgift. Det betyder att vi kan bifalla både en proposition och en socialdemokratisk motion. Men på en punkt har folkpartiet dock inte ansett sig kunna biträda utskottets förslag, och det gäller tidpunkten för avgiftens införande. Utskottet föreslår den 1 juli 1979, medan folkpartiet föreslår den 1 januari 1980. På den här punkten stöds alltså folkpartiet av moderater och centerpartister i deras andrahandsyrkande.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
Herr talman! Lena Öhrsvik framhöll att det finns vissa möjligheter att införa avgiften den 1 juli. Det finns säkerligen teoretiska möjligheter, men det torde ändå vara förenat med vissa praktiska svårigheter. Det kan också bli praktiska svårigheter för företagarna. Det innebär att vi i någon mån visar dessa hänsyn när vi föreslår tidpunkten den 1 januari 1980 i stället för den 1 juli detta år. Den senare tidpunkten innebär att beslutet fattas endast en dryg månad innan det skall träda i kraft.
Herr talman! Om vi ändå skall ha den här avgiften, vilket det finns majoritet för, är det väl vettigt att förstärka statskassan med 100 milj.kr. i dessa tider när vi har ett besvärligt samhällsekonomiskt läge. Detta blir fallet om kammarens ledamöter nu röstar på utskottets hemställan.

Herr talman! Närmare 2 000 utländska barn kommer till Sverige varje år för adoption. Ungefär hälften av dessa kommer hit på privat initiativ genom att de blivande adoptivföräldrarna själva eller med hjälp av kontakter söker barn i andra länder. Den andra hälften kommer hit genom förmedling, antingen direkt av nämnden för internationella adoptionsfrågor eller genom Förbundet Adoptionscentrum .

internationella adoptionsfrågor. Denna verksamhet skall i stället överföras till ideella organisationer som auktoriseras av socialstyrelsen. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte godta regeringens förslag. Vi har den principiella uppfattningen att ärenden som gäller utländska adoptioner även i fortsättningen bör handläggas av nämnden för internationella adoptionsfrågor, och det bör som hittills ske i samarbete med Adoptionscentrum. Remissinstanserna har pekat på en rad risker med att överföra verksamheten, som regeringen vill, på ideella organisationer.

Vänsterpartiet kommunisterna anser att åtgärder bör vidtagas för att se över vilka resursförstärkningar som behövs för att NIA:s och AC:s verksamhet skall kunna utvecklas så att väntetiderna förkortas och handläggningen av internationella adoptioner i största möjliga utsträckning sker genom NIA och med hjälp av AC. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 2448.

Herr talman! Ett enigt utskott står bakom det betänkande vi nu behandlar, socialutskottets betänkande 1978/79:41. Ett bifall till utskottets förslag, som det förhoppningsvis blir här i kammaren, innebär att vi får en lag som ger endast organisationer vilka fått auktorisation av socialstyrelsen möjlighet att ge hjälp till dem som önskar adoptera barn från andra länder. Det blir en förändring till det bättre — det vågar jag påstå. Nu är det ett mycket stort antal barn från andra länder som adopteras på andra vägar. Auktoriserade organisationer skall stå under tillsyn av socialstyrelsen eller annan myndighet som regeringen föreskriver, heter det i förslaget. NIA kommer att få en övergripande funktion som borgar för god kontroll. Det är angeläget att den verksamhet som bedrivs vid sidan om AC och NIA kommer under den här kontrollen. Inga Lantz talade om sekretessen. Kraven för auktorisation är här så noga angivna, att jag tror att det borgar för att företrädarna för de organisationer som får auktorisation känner sitt ansvar när det gäller tystnadsplikten. Det är otroligt viktigt. Vi har anledning att lita på att så kommer att ske.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
Herr talman! Kersti Swartz säger att det här innebär en förändring till det bättre. Vi ser principiellt på den här frågan och tycker att förmedlingen skall ske via NIA, som är anknutet till socialstyrelsen, och som tidigare i samarbete med AC. Vi är skeptiska till att släppa in ideella organisationer så fritt som man föreslår. Jag skall återge en passus ur en artikel som AC givit ut. Gabriel Romanus säger där i en utfrågning: Vi vill ge större utrymme för ideella organisationer. Kravet för att en organisation skall kunna auktoriseras är att den har stadga, styrelse och revisorer och att den kan lämna en beskrivning av den planerade verksamheten och en ekonomisk plan. — Det är saker som stämmer på väldigt många föreningar, de flesta, skulle jag tro. Vi tycker inte att det här är en förbättring utan är mycket negativa till propositionen. Vi vill i stället förstärka resurserna till NIA och AC, så att de kan komma till rätta med de långa väntetider som tydligen är den största stötestenen i deras verksamhet.
Herr ta' man! Det är klart att det finns viktiga principer i det här ärendet. Regeringens förslag, som utskottet har tillstyrkt, innebär som Inga Lantz sade bl.a. att vi vill ge större utrymme för ideellt arbete. Det är en viktig princip för oss. Det är möjligt att vänsterpartiet kommunisterna inte instämmer i den principen; det har framgått av Inga Lantz anförande här. Den andra principen är att det är viktigt att få ett bättre inflytande för det allmänna i den stora del av adoptionsverksamheten som i dag ligger utanför både NIA och AC. Det skulle förslaget innebära, genom att ideella organisationer kan få auktorisation. Då tillsätts samhällsrepresentanter i dessa organisationer, och dessutom får man insyn i deras stadgar, hur de arbetar, osv. Vänsterpartiet kommunisterna, som är emot det här, gör det paradoxalt nog svårare både att ge större förtroende åt de ideellt arbetande organisationerna och att få en bättre insyn från det allmännas sida i adoptionsverksamheten. Det kanske man ändå inte hade väntat sig.
Herr talman! Man släpper ju fältet fritt för de ideella organisationerna, och många av remissinstanserna — det redovisas klart i propositionen — har pekat på en rad risker med att öppna verksamheten för ideella organisationer, t.ex. när det gäller sekretessfrågor. Det kan också leda till att man får andra intressen än barns bästa för ögonen. Det här är en mycket känslig verksamhet, och jag tror att man måste vara väldigt försiktig. Det bästa borde ha varit att, som vi har föreslagit, öka resurserna till den verksamhet som finns i dag för att garantera säkerhet och sekretess och att allt sker på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Nej, man släpper inte fältet fritt, utan tvärtom ökar man insynen från det allmänna både genom auktorisationen och genom representanter för det allmänna i styrelserna. Några olämpliga intressen kommer inte heller att vara med, eftersom vinstintresset skall vara helt bannlyst från verksamheten enligt förslaget i propositionen. Jag vill påpeka för Inga Lantz, som kanske inte har trängt in i materialet helt och hållet, att förslaget från regeringen avviker från det utredningsförslag som har behandlats i remissyttrandena. Vi har tagit hänsyn just till de synpunkter som hon refererade till, genom att förstärka insynen från det allmänna.
Herr talman! Jag har trängt in i materialet så mycket att jag förstår att regeringens förslag inte är bra. Vilka garantier har socialministern för att det kommer att gå på det sätt som man hoppas? Efter vad jag förstår — och det har remissinstanserna också befarat — blir det ju väldigt lätt att bli auktoriserad som en organisation som får bedriva sådan här verksamhet.
Herr talman! Inga Lantz frågar vilka garantier man har. De garantierna ligger i hur man handhar auktorisationen och hur man väljer samhällsrepresentanterna. Jag har fullt förtroende för socialstyrelsens handläggning av den saken.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig vid den del av propositionen om kulturoch informationsutbyte med utlandet som faller inom kulturutskottets ansvarsområde. Det är tillfredsställande att en proposition om kulturellt utbyte med utlandet har kommit till riksdagen. Men det är mindre tillfredsställande att den ser ut som den gör. Propositionen uppvisar en splittrad bild av de insatser som föreslås. Jag kan för egen del inte ansluta mig till de principer och den ansvarsfördelning som görs. Också den s.k. SIK-utredningen, som ligger till grund för propositionen, tvekade mellan två olika modeller, men utarbetade tyvärr bara den ena mera utförligt, och det är samma modell som också statsrådet Wikström stannat för. Men remissinstanserna var mycket delade i den här frågan. Många har understrukit behovet av samordning. Att denna samordning bör ske inom ramen för Svenska institutet uttalar bl.a. riksrevisionsverket, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, UNESCO-rådet och flera ambassader. å När det gäller fördelning av ansvaret föreslås att anslag för kulturutbyte som bara kräver ekonomiska bidrag skall föras till statens kulturråd, medan anslag för kulturutbyte som kräver förhandlingar, teknisk samverkan eller särskilda initiativ skall handhas av Svenska institutet. Det är en ganska oklar och krokig riktlinje, tycker jag. Också på den punkten är många tunga remissinstanser negativa till förslaget. Låt mig bara nämna statens konstmuseer, Nunsku, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Nordiska museet och Sveriges museimannaförbund. Sveriges konstföreningars riksförbund uttalar att enligt SKR:s mening borde det vara mest praktiskt och rationellt att låta Svenska institutet få hela det föreslagna beloppet — med undantag för vissa smärre belopp för speciella ändamål. Svenska riksteatern motsätter sig en spridning av anslagen och vill ge institutet en centralfunktion. KLYS och Folkbildningsförbundet har samma uppfattning. LO och TCO är också tveksamma till uppdelningen på två organ och anser att institutet bör vara det organ som har en mer samlad uppgift.

Man skulle vinna större klarhet och tydlighet genom att samla alla medel för informationsoch kulturutbyte till ett enda ställe, förslagsvis Svenska institutet. Där kan då för vart och ett av kulturområdena finnas nämnder som får avgöra hur det bästa utförandet och den för tillfället intressantaste insatsen skulle ske med befintliga resurser — detta enligt UNESCO-rådet. Herr talman! Jag har relativt utförligt uppehållit mig vid remissvaren, men det har skett för att kammarens ledamöter skulle få en uppfattning om hur många och hur tungt vägande synpunkter som har framförts av sakkunniga på olika områden. I den moderata reservationen till kulturutskottets betänkande har vi anfört att det är viktigt att vi försöker få till stånd ett så effektivt utnyttjande som möjligt av de ekonomiska resurser som sätts in på det här området. Den föreslagna uppdelningen mellan kulturrådet och institutet anser vi inte vara rationell. Att hålla samman så mycket som möjligt av medlen och ansvaret hos en myndighet medför bl.a. att bidragsgivningen bedöms enhetligt och att medlen utnyttjas bättre. Det underlättar också för alla de organisationer och institutioner som söker bidrag att vända sig till en myndighet. Vi tror dessutom att det kan vara svårt att från början förutse om ett projekt kräver förhandlingar eller teknisk samverkan. Om detta säger t.ex. föreningen Svensk Form: ”Föreningen ifrågasätter om denna uppdelning är entydig och om den fungerar i praktiken.

Allt är inte helt nya pengar. Enligt vad utskottet inhämtat under behandlingen rör det sig om ca 564 000 kr. som redan nu utgår via kulturrådet. Propositionen uppgav däremot att det rörde sig om ca 800 000 kr. De olika uppgifterna visar att det var ganska svårt för motionärerna när motionen skrevs att uppskatta storleken av de medel som redan utgår. Men mot bakgrund av de uppgifter som nu finns föreslår vi i reservationen att 500 000 kr. får ligga kvar hos kulturrådet för i huvudsak rutinärenden, medan vi vill föra över 500 000 kr. från kulturrådet till institutet, som alltså enligt vårt förslag får sitt anslag ökat till I milj.kr. Herr talman! När det gäller riktlinjerna för det statliga stödet yrkar jag bifall till punkten 1 i den moderata reservationen till kulturutskottets betänkande, och när det gäller anslagets fördelning yrkar jag bifall till punkten 2 i samma reservation, vilket innebär ändring av utskottets hemställan under nämnda punkter.

Herr talman! I den del av utskottsbetänkandet som behandlar utrikesdepartementets område tar man upp vissa personalfrågor beträffande kulturoch pressattachéer som Sverige har placerat på skilda håll i världen. Som framgår av utskottsbetänkandet och som vpk också har påpekat i den motion som vi har väckt i den här frågan är huvuddelen av Sveriges kulturoch pressattachéer i dag placerade i Västeuropa och Nordamerika. Den utredning som har legat bakom propositionen har framhållit dessa förhållanden, och man har uttalat att det är önskvärt med en förändring och en vidare spridning av den personal det här gäller. Detta uttrycks i propositionen så, att länderna i Östeuropa under 1960-talet levt i en viss isolering från västvärlden. Så kan man naturligtvis uttrycka saken. Man kan också fråga sig vem det är som har varit isolerad från vem. I vilket fall som helst har vi mycket få kontakter på kulturområdet i denna stora del av Östeuropa, detta mycket omfattande och kulturellt skiftande område. I många hänseenden är det betydligt mer skiftande än Västeuropa, och det har många fler olika kulturer. Det är naturligtvis önskvärt att vi får en ökad representation av sådana här tjänster i detta område. Det skulle vara till nytta för det svenska kulturlivet, och det skulle säkert kunna ge impulser av värde för många. Vpk har alltså i sin motion krävt att riksdagen skall begära att regeringen inrättar två tjänster för kulturattachéer i Östeuropa och Asien och att man höjer anslaget med 420000 kr. Det är ju inga stora summor i detta sammanhang. En mindre höjning föreslås visserligen i propositionen. Men vi anser att den är för liten och att anslaget bör ökas ytterligare. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s motion 2348.

Herr talman! Med hänsyn till en allmän önskan att nedbringa taletiden i slutet av sessionen skall jag inte närmare uppehålla mig vid de betydelsefulla markeringar som utskottet gör i anslutning till behandlingen av proposition 147.

I detta sammanhang vill jag rikta kammarens uppmärksamhet speciellt på den snäva behandling som även fortsättningsvis kommer att drabba Sveriges Radios utlandsprogram. Det är ingen tillfällighet att ett enigt utskott även på denna punkt gör en klar markering. Utskottet framhåller på s. 15 att representanter för Sveriges Radio och dess personalorganisation vid uppvaktning inför utrikesutskottet framhållit att anslaget för finansiering av utlandsprogrammet är otillräckligt för att upprätthålla programverksamheten på oförändrad nivå, alltså på en så hög ambitionsnivå som propositionen syftar till. Utskottet uttalar sina bekymmer över denna behandling av frågan, och utskottet utgår från att regeringen i fortsättningen uppmärksammar detta spörsmål. En närmare analys av utlandsradions resurser visar nämligen att det finns fullgoda skäl att uttala detta missnöje. Föredragningar inför utskottet har också visat att det föreligger vissa interdepartementala oklarheter som måste undanröjas. Den nu föreliggande propositionen innebär ett påslag med 9,5 milj.kr. för en utåtriktad verksamhet som omfattar informationsverksamhet genom besök, konferenser och trycksaker. Mot detta skall ställas att utlandsradion inte får någon förstärkning alls av sina resurser. Enligt min mening är det en något halsbrytande filosofi att anta att det inom ramen för en reellt oförändrad budget skall finnas möjligheter för ökat utrymme för de svenska sändningarna och programexporten, vilket framskymtat i debatten. Läget för den svenska utlandsradion är en beräknad brist på 800 000 kr. om den nuvarande nivån skall upprätthållas under det kommande budgetåret. En av orsakerna till svårigheterna är att denna verksamhet är mycket personalintensiv. Ungefär 80 96 faller på personalkostnader, vilket innebär en spärr för att åstadkomma kostnadsminskningar. I propositionen föreslås anslagsökning med ungefär 6 96 för budgetåret 1979/80. Detta anslag hade behövt ökas till 11,5 96 för att täcka de utgiftsökningar som kan förutses. F. n. sänder utlandsradion på sju språk, och de ekonomiska svårigheterna har redan framtvingat en reducering med en tredjedel av sändningarna på det portugisiska språket. Det finns inga extra resurser, och man tvingas därför till drastiska åtgärder för att få andrum. Jag har redan erinrat om att skall Sveriges Radio kunna leva upp till vad riksdagen begär, kräver detta förstärkta anslag. Det är fatalt att regeringen, som i sin proposition berömmer sig av att kraftfullt satsa på informationsoch kulturutbytet med utlandet, i samma ögonblick reducerar möjligheterna för den svenska utlandsradion att fungera som riksdagen förursatt. Vi vet att uteblir dessa ökade tillskott, står radion inför utsikten att tvingas reducera sändningarna för ett av de sju språken eller att skära ned filmverksamheten. Utrikesutskottet fick för några år sedan vid besök på utlandsradions redaktion belyst den nära kontakt som uppstår med lyssnare i andra länder. Den årliga brevskörden rör sig f.n. om ca 40 000 brev. Det är lyssnare utanför vårt lands gränser som vill veta mer om Sverige. Ambitiöst genomförda publikundersökningar visar att Radio Sweden har ca 300 000 lyssnare i England och ca 250 000 i Västtyskland. De visar också att publiken i Sovjet beräknas uppgå till ca 1 miljon, varav ca 800000 i storstadsområdena. Lyssnarbreven — som 1978 uppgick till 40 400 — fördelar sig med ca 13 000 vardera på engelska och tyska, 4 000 franska, 2 300 spanska, närmare 2 000 portugisiska och 300 ryska. Det är omvittnat att Sveriges Radio är den största mottagaren av ryska brev bland radioföretagen i västvärlden. Vissa undersökningar har gjorts i nära samverkan med bl.a. BBC. Att mot denna bakgrund inte ge Sveriges Radios utlandsprogram samma möjligheter att expandera som andra utåtriktade media och verksamhetsformer är ett djupt misstag som måste rättas till. Herr talman! Jag har med detta inlägg önskat rikta kammarens uppmärksamhet på vad utskottet har att anföra främst på denna punkt. Propositionen har i stort fått ett välvilligt mottagande. Denna välvilja sträcker sig inte till den fråga jag behandlat, och därför bör en regering som vill anse sig framåtblickande på detta område snarast möjligt ta itu med de påtalade missförhållanden som gäller resurserna för Sveriges Radios utlandsprogram.

Herr talman! Jag skall liksom Sture Palm med hänsyn till riksdagens arbetssituation koncentrera mig, och min egen skrovliga röst utgör ett ytterligare skäl. Jag skall begränsa mig till den enda punkt som det rått delade meningar om i kulturutskottet, men jag vill allra först uttala att jag tycker att den satsning som nu görs på informationsoch kulturutbyte med utlandet är glädjande. Kulturutbytet med utlandet sker f. n. i många olika former och med många olika intressenter engagerade. Det är en sak på både gott och ont, dock avgjort mest på gott. Det är bra att vi på det här området undgått den strävan till likriktning och uniformitet som man kan finna på många andra områden. Men det kan naturligtvis också vara besvärande med en alltför stark splittring. Detta är som så mycket annat en bedömningsoch avvägningsfråga. SIK-utredningen har föreslagit en delning av ansvaret för kulturutbytet mellan statens kulturråd och Svenska institutet, en delning som innebär att de anslag för kulturutbyte som kräver förhandlingar, teknisk samverkan eller särskilda initiativ bör finnas hos Svenska institutet, medan anslag för kulturutbyte som inte är av den beskaffenheten utan endast kräver ekonomiska bidrag, bör finnas hos kulturrådet. Det är en ganska naturlig uppdelning av uppgifterna på det här området. Svenska institutets speciella kompetens och många upparbetade kontakter måste vara av utomordentligt stort värde i många fall av kulturutbyte och i en del fall säkerligen rent av en förutsättning för att ett projekt över huvud taget skall komma till stånd. Men detta innebär inte att allt eller det allra mesta bör läggas på Svenska institutet. I denna fråga liksom i många andra kan man anföra goda skäl för olika tänkbara lösningar. Många remissinstanser —- om än inte alla — har gjort samma bedömning som SIK-utredningen. Fru Diesen räknade här uppen rad remissinstanser som stöder den modell som reservanterna förordar. Jag skulle också kunna räkna upp en rad remissinstanser — även de ärs.k. tunga— som stöder den modell som regeringen föreslagit och som utskottets majoritet funnit lämplig, men jag skall inte ta upp kammarens tid med det. Det är bara att konstatera att det finns delade meningar på den punkten. Utbildningsministern har efter genomgång av det samlade materialet kommit till samma slutsats som SIK-utredningen. Kulturutskottets majoritet har också funnit detta vara en lämplig uppgifts-, ansvarsoch resursfördelning. Detta förutsätter emellertid ett gott samarbete, men det finns ingen anledning att tro att detta inte skulle kunna åstadkommas. Det finns en aspekt som enligt min mening inte beaktas tillräckligt i resonemangen om uppgiftsfördelningen mellan kulturrådet och Svenska institutet och som fru Diesen inte alls berörde, nämligen att det måste vara bra för kulturrådet att arbetet med internationella engagemang blir en integrerande del av rådets ordinarie arbete. De impulser och erfarenheter som den aktiva kontakten med kulturlivet utomlands för med sig måste vara något mycket värdefullt för arbetet på hemmaplan. Risken för provinsialism, trångsynthet och stagnation måste rimligen bli mindre, om också sådana uppgifter ingår i kulturrådets arbete. Det beslut som riksdagen nu går att fatta är Sljer kulturutskottets mening ett klokt beslut. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.